Svar på interpellationer Herr talman! Solveig Zander har frågat mig om jag tänker omvärdera mitt tidigare ställningstagande att en fortsatt översyn av Arbetsförmedlingen inte behövs. Hon har även frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som framförts om etableringsuppdraget. Det är inte tillfredsställande att medel som är avsatta till insatser för att påskynda vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden inte kommer dessa personer till del. Det bör dock framhållas att de 1,8 miljarder kronor som det hänvisas till i frågan avser en period på flera år då den förra regeringen ansvarade för styrningen av myndigheten och för uppbyggnaden av etableringsuppdraget. Under samma period ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget kraftigt, vilket påverkade myndighetens förutsättningar att utforma verksamheten så att de nyanlända erbjuds effektiva och målgruppsanpassade insatser. För att kunna möta utmaningarna på arbetsmarknaden, bland annat vad avser etableringen av nyanlända, måste Arbetsförmedlingen ges bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet, och myndighetens uppdrag måste förändras. Det krävs ett omfattande förändringsarbete som kommer att ta tid men som måste påbörjas omedelbart. Ett exempel är att en stor del av medlen har använts till etableringslotsar, men systemet med lotsar har inte fungerat ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa systemet med etableringslotsar. För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad har regeringen inlett samtal med arbetsmarknadens parter för ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden. Syftet är att branschvis hitta former för att ta till vara nyanländas kompetens och tillgodose arbetsmarknadens behov av bristkompetens. Angående översynen av Arbetsförmedlingen har regeringen redogjort för sitt ställningstagande i en skrivelse som i veckan har överlämnats till riksdagen, Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. .

Herr talman! Tack för svaret på de frågor jag ställer! Innan jag går in och kommenterar det exakt vill jag förklara varför jag över huvud taget ställde interpellationen om en fråga som för mig är otroligt viktig. Jag vet precis som ministern att Uppsala har en väldigt god arbetsmarknad. Man har väldigt goda förutsättningar att möjliggöra för nyanlända att få arbete, praktik och över huvud taget komma närmare arbetsmarknaden. Uppsala och Uppsala län har en arbetslöshet som är bland de lägsta i landet. Där har man goda förutsättningar. Det finns också många bra coachningsföretag eller etableringsföretag i Uppsala. Jag vet att det naturligtvis finns de som är dåliga, men det finns de som är bra. När jag får höra att de företag som är bra, gör stor nytta och näst intill har 100 procent personer som kommer ut i arbete eller närmast arbetsmarknaden undrar jag: Vad är det som är fel när de säger att de inte får några adepter från Arbetsförmedlingen? Jag går till Arbetsförmedlingen. Jag vill bilda mig en egen uppfattning om varför det är fel på det sättet. Det intressanta är att chefen själv erkänner, så fort jag kommer dit, att man har brustit i sitt uppdrag. Man klarar helt enkelt inte av sitt uppdrag. Det intressanta är att innan jag annonserande min ankomst till Arbetsförmedlingen hade ett etableringsföretag fått enbart en person anmäld den senaste tiden. Under den eftermiddag som var innan jag skulle komma dit fick man 15. Det talar sitt tydliga språk för mig att Arbetsförmedlingen har en hel del att arbeta med. Ministern menar att Arbetsförmedlingen nu ska sköta detta själv. Man ska inte ha några andra företag som jobbar med det, utan det är Arbetsförmedlingen som regeringen nu anser är de absolut bäst skickade att sköta detta. Vad är det som får Ylva Johansson och regeringen att tro att Arbetsförmedlingen ska sköta det bättre? Uppsala är inte unikt i sammanhanget. Det är en sak som är säker. Det har jag fått många bevis på. Dessutom menar Ylva Johansson att de 1,8 miljarder som inte har använts - och det är inga småpotatisar - ska man bara negligera. Man ska inte titta på varför Arbetsförmedlingen inte har använt dem. Regeringen vill lägga ned en utredning som ska undersöka vad som är fel och vad man kan göra. I stället ska regeringen ta på sig ansvaret att bara överlåta till Arbetsförmedlingen att ta ansvar för något som den har misslyckats med i fyra år. Hur kan Ylva Johansson och regeringen tro att Arbetsförmedlingen ska sköta uppdraget bättre framöver?
Herr talman! Tack för frågan, Solveig Zander! Det är en väldigt angelägen fråga som du tar upp. Arbetsförmedlingen har under många års tid skickat tillbaka mycket stora summor av oanvända medel till regeringen. Det är en av de frågor som jag i oppositionsroll var väldigt kritiskt till mot den gamla regeringen. Jag ser väldigt allvarligt på att man tidigare feldimensionerade resurserna för förvaltningsanslaget och effektiviteten i Arbetsförmedlingens arbete så att man inte har kunnat använda de resurser som riksdagen har anslagit till verksamheten. Jag ser mycket allvarligt på det. Under 2014 var det 147 miljoner som inte användes. Huvuddelen av dessa 1,8 miljarder härrör från en tid som jag inte hade ansvar för. Jag kommer att se till att det blir en annan ordning, och det har vi också redan gjort. Vi har ökat förvaltningsanslagen till Arbetsförmedlingen för att kunna se till att man använder resurserna. Jag ser mycket allvarligt på det som har varit av resurser som inte kommer till nytta av de pengar som riksdagen anslår till Arbetsförmedlingens arbete. Låt mig också säga, herr talman, att det är min bedömning att Arbetsförmedlingen är en myndighet som har mycket stora problem och mycket stora utmaningar. Det är flera år av bristande - får man väl säga - och i vissa fall också direkt negativ utveckling som man nu ska försöka återhämta. Det här är ett stort beting, och ett svårt beting, för myndigheten att klara. Jag vill på inget sätt förminska de problem som Arbetsförmedlingen har och de brister som finns i verksamheten. Jag vill dock vara tydlig med en sak: Det är inte så att regeringen anser att Arbetsförmedlingen själv ska göra allting - absolut inte. Systemet med etableringslotsar har visat sig inte alls fungera på det sätt som var avsett. Riksrevisionen har också haft en förödande kritik mot själva systemet med etableringslotsar. Dock vet jag att det finns många företag som har tillhandahållit tjänster inom ramen för etableringslotsverksamheten som har varit mycket bra. De har gjort ett utmärkt arbete och haft goda resultat i sin verksamhet. Det är självklart att företag som är duktiga på att leverera bra resultat till Arbetsförmedlingen ska fortsätta att göra det, och det kommer de också att kunna fortsätta göra inom ramen för andra upphandlingar som nu görs inom Arbetsförmedlingen. Det är alltså inte meningen att Arbetsförmedlingen själv som in-house ska driva all verksamhet när man avskaffar systemet med etableringslotsar. Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att använda sig av andra leverantörer, och det bör de också göra. Det är ett bra sätt att kunna utnyttja leverantörer som gör ett bra arbete. Vi ska inte ta bort varje form av företag som tillhandahåller tjänster inom ramen för etableringslotsverksamheten. Men själva systemet har visat sig fungera mycket dåligt, och regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa det. Det handlar också om andra förändringar när det gäller etableringsuppdraget för att kunna öka effektiviteten.
Herr talman! Jag måste säga att det är smakligt att ministern säger att det finns företag som har gjort ett mycket bra jobb. Det är jag glad för. Det har vi sällan eller aldrig hört i debatten, utan vi har hört att det är dåligt och att företagen på olika sätt är näst intill kriminella. Jag tycker att det är bra att detta nyanseras, för de företag som har gjort det bra ska verkligen ha en eloge i sammanhanget. Nu säger ministern att ni ska återkomma med förslag till förändringar och förbättringar i etableringen, och det är oerhört bra. Jag undrar: Hur lång tid kommer det att ta innan det är på plats? Arbetsförmedlingen har inte på fyra år klarat av den reform som vi genomförde och som var mycket tydlig med vad uppdraget var. Hur kan ministern över huvud taget anta att det ska gå fortare för den nya regeringen att medverka till att Arbetsförmedlingen ska utföra sitt uppdrag bättre? Hur ska det kunna gå snabbare? Det är människor som kommer i kläm - människor som har rätt att få en sysselsättning och bli etablerade i detta land. Det är de som får vänta, och det är de som över huvud taget inte ens får en chans att komma in i samhället. Om nu Arbetsförmedlingen, som de säger, har börjat anställa personer som ska ha hand om denna etablering men inte fått pengar till det undrar jag hur det ska vara möjligt för dem att klara av sitt uppdrag. Detta är oerhört viktiga saker. Generaldirektören för Arbetsförmedlingen säger själv: Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Då säger jag: Etableringslotsarna skulle man lägga ned på dagen. När man inte kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten är min bedömning att det är ännu värre än så. Jag är rädd för att man inte längre kan garantera kvaliteten på Arbetsförmedlingen över huvud taget. Det försvarar ministern med näbbar och klor, och hon menar att Arbetsförmedlingen är den som ska klara av detta bättre. Jag ifrågasätter fortfarande detta. Hur kan ministern anse att det ska vara möjligt att Arbetsförmedlingen ska klara av något nu som de inte har klarat av tidigare?
Herr talman! Ett viktigt skäl till att Sveriges befolkning valde en ny regering i höstas var den gamla regeringens misslyckande med jobben och, inte minst, med styrningen av Arbetsförmedlingen. Det är självklart att den nya regeringen och jag personligen har mycket höga ambitioner för vad vi ska göra för att lösa problemet med arbetslösheten i Sverige och för att modernisera och effektivisera Arbetsförmedlingen. Ja, det är ett stort och svårt uppdrag, men det är också absolut min övertygelse att det går att göra. Det är därför jag har åtagit mig uppdraget. Jag kommer att leverera. De stora utmaningar som Arbetsförmedlingen har handlar delvis om styrningen av myndigheten, där regeringen nu redan har genomfört stora förändringar i avreglering av myndigheten. Fokus är ändrat från detaljstyrning till resultatstyrning. Vi styr nu myndigheten mot att den faktiskt levererar sänkt arbetslöshet och bättre matchning, alltså större nöjdhet från arbetsgivarnas sida, i stället för att styra med detaljerade regelverk. Vi har tagit bort två tredjedelar av regleringsbrevet, och vi har ändrat inriktning i brevet mot verksamhetens resultat. Det krävs dock också förändringar av Arbetsförmedlingens interna styrning. Det är naturligtvis något som Arbetsförmedlingen själv arbetar med, men regeringen har också gett ett uppdrag till Statskontoret att följa och analysera detta och att lämna förslag som handlar om Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Detta uppdrag ska redovisas löpande från Statskontoret. Jag tror att det är bra att Arbetsförmedlingen får en extern genomlysning när det gäller de interna processerna och den interna styrningen och uppföljningen. Regeringen har nu sett till att det blir på det sättet. Arbetsförmedlingen har fått utökade resurser i sitt förvaltningsanslag för att kunna anställa personer där det har rått stor brist i dag. Det har varit en feldimensionering i förhållande till det stora antal personer som finns i etableringsuppdraget. Det var en effekt av Arbetsförmedlingens kontakter med riksdagen och den majoritet som Solveig Zander ingår i, som beslutade om den budget som gäller nu. I den budget som regeringen presenterade i förrgår för riksdagen tillförs nya resurser för Arbetsförmedlingen. Jag vill dock understryka igen att det inte är meningen att Arbetsförmedlingen själv ska göra allt arbete in-house. Det är självklart att man också fortsättningsvis ska använda sig av externa leverantörer. Men själva systemet som byggdes upp av den gamla regeringen när det gäller etableringslotsar, och som dessvärre är lagbundet, är ett system som har visat sig underlätta för oseriösa aktörer. Det har runnit ut skattemedel på ett ineffektivt sätt. Skulden för detta ligger inte på alla de etableringslotsföretag som gör ett bra arbete och bedriver en seriös verksamhet. Ansvaret för att rigga ett system som det har varit möjligt att missbruka, vilket jag menar att man har gjort, på detta sätt måste falla på den tidigare regeringen. Det är detta system vi ska återkomma till och förändra.
Herr talman! Höga ambitioner kan Ylva Johansson ha. Det är bra. Att återkomma med förslag är också bra. Men under den tid som det tar för de höga ambitionerna att bli verklighet och för förslagen att komma fram finns det personer i vårt land som inte får hjälp. Regeringen medverkar till att lägga ned en verksamhet utan att ha en ny på banan för att kunna hjälpa från denna minut som är här och nu. Ministern menar att man ska se över den interna styrningen. Då hävdar jag att Arbetsförmedlingen har haft möjligheter tidigare att styra internt och också medverka till att de etableringsföretag och lotsar som inte har fungerat hade kunnat få sluta tidigare. Men nu tror ministern att Arbetsförmedlingen ska bli bättre på något som de inte hittills har visat att de har klarat av. När det gäller brist på pengar tar regeringen pengar från lotsverksamheten och överför till Arbetsförmedlingen, om jag har förstått det hela rätt. Det måste innebära att det inte tillskjuts några nya medel till en verksamhet som ska byggas upp. Och ett uppbyggnadsskede kostar pengar. Det går dock även ut över de personer som behöver hjälpen. Regeringen satsar mer på myndigheten. Om jag förstår det hela rätt gäller det nämligen att med alla medel skydda Arbetsförmedlingen och myndigheten i stället för att se till att människor får hjälp och stöd att komma in i det svenska samhället så fort som möjligt. Det är nämligen det de vill.
Herr talman! Jag ska välja att avsluta debatten i ett lägre tonläge än det som Solveig Zander håller. Jag tror nämligen att det här är en fråga som mår bra av att vi diskuterar och debatterar. Vi står inför stora utmaningar när det gäller etableringen av nyanlända i Sverige eftersom det kommer väldigt många till Sverige just nu. Det är en stor möjlighet för Sverige. Men det är självklart också en stor utmaning för alla de system, myndigheter och kommuner som ska ta emot de nyanlända och göra arbetet. En av de myndigheterna är Arbetsförmedlingen, som är en myndighet som, när den nya regeringen nu tar över, har mycket stora problem och mycket stora utmaningar. Det är ett oerhört stort arbete som ligger framför regeringen och myndigheten för att få det här att fungera på ett bra sätt. Jag välkomnar debatten. Vi kommer att behöva fler sådana debatter. Men jag tror att den skulle må bra av att vi skiljer lite på det ansvar som den gamla regeringen hade under åtta år och det ansvar som den nya regeringen har sedan ett halvår tillbaka.